Fru talman! Nu ska vi tala om cykeln. Vi behöver underlätta för cykeln som transportsätt. Cykeln är bra för miljön, för folkhälsan och för den enskildes privatekonomi. Det krävs en säkrare trafikmiljö även för cyklister, fler cykelstråk och bättre cykelvägar. Vi behandlade nyss betänkandet om trafiksäkerhet, och cyklister är en trafikgrupp som är väldigt utsatt eftersom de är oskyddade trafikanter. Det vill vi ändra på. Det uppfattas som lite hurtigt och nästan lite udda att ta cykeln till jobbet, affären och fritidsaktiviteterna. Vi tycker att det borde vara tvärtom, att det skulle vara det naturliga att ta cykeln på de korta sträckorna. Vi skulle spara både pengar och miljön. Ofta skulle vi också spara tid, och som grädde på moset skulle vi bli friskare. Hur ska vi nå dit? Ja, med trafiksäkrare cykelvägar och cykelleder och möjlighet att ta med cykeln på kollektiva transportmedel. Det borde kunna finnas cykelpooler i tätorterna vid busshållsplatser och tågstationer, och det borde finnas bra cykelparkering med tak. Jag vill också nämna att jag skrev på Facebook alldeles nyligen att jag skulle ha den här cykeldebatten. Då fick jag kommentaren: Tänk på att även cyklister ska följa trafikreglerna! Och så är det givetvis. Även cyklister ska markera tydligt och följa de regler som finns. Då minskar vi olyckorna drastiskt. Fru talman! I fredags cyklade jag på den nyinvigda cykelvägen mellan Mariestad och Lidköping, längs Vänerns strand. Den ingår i Kinnekulles biosfärsområde. Det var en fantastisk upplevelse. Jag välkomnar alla initiativ till liknande cykelvägar eller cykelleder. Vi skulle kunna göra betydligt fler sådana i hela landet, och det finns fler exempel. Men vi är inte tillräckligt bra. Både Danmark och Holland har kommit betydligt längre än Sverige. Här väntar vi. Ja, vad är det vi väntar på? Vi väntar på den särskilde utredaren. Förra årets debatt gick ut på att utskottet var i stort sett enigt, men man hänvisade till regeringens särskilde cykelutredare som skulle vara klar med utredningen i maj 2012. Och vad händer nu? Jo, nu hänvisar utskottet återigen till regeringens särskilde cykelutredare, för utredaren har fått förlängd tid. Så hur blir det nästa år? Kommer vi att ha några skarpa förslag att ta ställning till då? Medan vi väntar och hänvisar minskar cykelns andel av persontransporterna, trots att vi har den politiska ambitionen att den ska öka. Och det finns flera skäl till det. Cykeln har inte en framträdande roll i ett integrerat planeringssystem. I Trafikverkets kapacitetsutredning som kom nyligen framgår det att kortväga cykelresor utgör ungefär 10 procent. I rapporten finns en prognos som visar att resandet med nästan alla färdsätt kommer att öka med 13 procent de kommande tio åren. Men cykelresorna kommer bara att öka med 1 procent om vi inte gör något. En undersökning visar att 20 procent av alla kortväga arbets och fritidsresor skulle kunna göras med cykel. Med starka styrmedel finns det potential för att 50 procent av alla kortväga resor skulle kunna göras med cykel. Nyligen hänvisade jag till ett gott exempel i min valkrets. Det finns också dåliga exempel, och jag ska nämna ett. Mellan Skövde och Varnhem måste jag som cyklist välja mellan en grusad tvättbrädeväg och en hårt trafikerad två-plus-ett-väg. Där vill jag naturligtvis ha en asfalterad cykelväg. Annars väljer jag den hårt trafikerade två-plus-ett-vägen, och det är inte bra för trafiksäkerheten. Det är dessutom väldigt obehagligt att cykla där. Men att cykla på en tvättbräda med grus är ingen höjdare heller, fru talman. Vätternrundan är ett fantastiskt, gigantiskt arrangemang med 23 000 cyklister. Tävlande och motionärer tar sig de 30 milen runt Vättern. Det är anmärkningsvärt att denna stora cykeltävling inte är bilfri. Arrangörerna jobbar hårt för att den ska bli bilfri eller åtminstone enkelriktad. Jag stöder detta arbete. Vi socialdemokrater står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation nr 2. Det är en av de reservationer som vi har gemensamt med V och MP. Vi vill att cykelvägarna ska öka, inte minska, och där man gör om vägar till två-plus-ett-vägar ska det givetvis gå att cykla bredvid eller i anslutning till vägen. Det behövs alltså cykelväg intill en två-plus-ett-väg. Vi vill också intensifiera arbetet med att göra cyklandet mer säkert. Cyklister är mycket utsatta, som jag sade i min inledning. Skaderisken för cyklister är nio gånger högre än för bilister. Det vill vi ändra på. Avslutningsvis: Cykla mer! Följ trafikreglerna som cyklist! Inför fler och enklare cykelvägar! Underlätta för kombinationen av cykel och kollektivtrafik! Med alla dessa styrmedel kan vi bli friskare, gladare och rikare. I detta anförande instämde Roza Güclü Hedin, Lars Johansson, Lars Mejern Larsson, Désirée Liljevall, Leif Pettersson, Suzanne Svensson och Anders Ygeman .
Fru talman! Det ska vara enkelt att cykla. Det är det i Freiburg i södra Tyskland. Veckan före påsk var vi några miljöpartister som tog nattåget dit ned och hyrde cyklar. Det var härligt att i strålande sol trampa runt på fina, breda, asfalterade cykelvägar. När vi skulle korsa vägar och gator behövde vi inte stå och vänta, för i Freiburg har cyklisterna företräde. Ibland cyklade vi på gator utan cykelbana. Men även det kändes lugnt och tryggt, för i Freiburg kör bilarna aldrig mer än 30 kilometer i timmen. Inte heller behövde vi åka några omvägar, för i Freiburg är det tillåtet för cyklister att cykla mot enkelriktat. I Freiburg var det var smidigt att ta med sig cyklarna på de regionala tågen, och vid det stora cykelgaraget vid järnvägsstationen kunde man parkera sin cykel bakom lås och bom. Man kunde också lämna in den på lagning och hyra cyklar där. Fru talman! Jag hoppas att Kent Johansson, regeringens cykelutredare, åker till Freiburg. Jag hoppas att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg åker till Köpenhamn och cyklar runt och träffar danska politiker och pratar cykling. Om de gör det och lyssnar, lär och skrider till handling skulle det bli enklare att cykla även i Sverige. Fru talman! Det ska vara enkelt att cykla var namnet på den motion som jag och fem andra miljöpartister lämnade in till riksdagen i höstas och vars förslag vi ska debattera i dag. Cykelfrämjande åtgärder döptes den om till när den registrerades, och det är också ett bra namn. Främja cyklandet är nämligen just det Miljöpartiet vill. I Holland sker 25 procent av resorna på cykel, i Danmark 18 procent. Vi ligger långt efter med futtiga 10 procent. Hur kommer vi upp i dansk och holländsk nivå? Och hur ska vi nå Kapacitetsutredningens förslag att 50 procent av de kortväga resorna ska cyklas år 2050? Precis som Monica Green undrar jag var den där cykelutredningen har tagit vägen och när vi kommer att få den presenterad för oss. Men vi kanske inte behöver en cykelutredning, för jag kan berätta för regeringen vad som behöver göras för att främja cyklandet. Man behöver bygga fler cykelvägar, införa enklare trafikregler för cyklister, förbättra trafiksäkerheten för cyklisterna och göra det lättare att ta med cykeln på bussen och tåget. I dagens betänkande står det: "Enligt regeringens bedömning är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka cykelresandet att åstadkomma förbättrad infrastruktur för cyklister." Det låter bra, men i regeringens plan för i år finns bara 24 miljoner avsatt till cykelvägar. Det räcker till ungefär 16 kilometer cykelväg i hela landet. 16 kilometer är inte särskilt mycket. Det räcker inte ens till en cykelväg mellan Kil och Karlstad. Fru talman! Det är inte bara det att man inte bygger cykelvägar vid det nationella vägnätet. Man bygger också bort möjligheten att cykla. Monica Green talade om det. Jag tänker på alla vägar som nu görs om till två-plus-ett-vägar med mitträcke. Det är jättebra ur trafiksäkerhetssynpunkt för bilisterna. Men den tidigare vägrenen görs om till körfält, och cyklisterna tvingas ned i diket. Det här kan vi se flera exempel på hemma i Värmland. I Fagerås i närheten av där jag bor har man vid väg 45 lyckats med konststycket att bygga bort gång och cykelvägen till busshållplatsen. Nu går och cyklar folk på körfältet för att kunna ta sig till bussen. De mest försiktiga travar dock i diket. Miljöpartiet vill satsa 500 statliga miljoner ytterligare per år på cykelvägar. Vi vill också göra det obligatoriskt att bygga cykel och gångvägar samtidigt som man bygger mitträcken. Fru talman! Det här handlar också om trafiksäkerhet. Ett annat viktigt krav för trafiksäkerhet är hastighetsbegränsning. I städer och tätorter där man blandar bilar, cyklande och gående måste man ha en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen. Varför? Det har sagts många gånger förut här i kammaren, men det tål att upprepas: Forskningen visar att när en cyklist eller fotgängare blir påkörd av en bil som kör i 30 kilometer per timme klarar nio av tio livhanken; kör bilen i 50 dör nio av tio. Miljöpartiet tycker att det är 30 som ska gälla i miljöer där mjuka människor och hårda bilar ska samsas. Fru talman! Miljöpartiet vill genom enklare trafikregler göra det enklare att cykla. Vi vill att det ska vara lagligt att cykla mot enkelriktat, som i Freiburg. Finns det något mer irriterande än att, när man har bråttom till ett möte och nästan kommit fram, upptäcka att man måste cykla runt hela kvarteret för att den sista biten är enkelriktad? Det är bra med enkelriktade gator i staden, men på de allra flesta gatorna är det inget problem för en cykel och en bil att mötas. Att cykla mot enkelriktat är redan tillåtet i många andra europeiska länder som Holland, Schweiz, Danmark, Frankrike, England, Österrike och Belgien. Varför inte också i Sverige? Vi tycker att zebralagen ska gälla även för cyklister. I dag har fotgängarna företräde vid ett övergångsställe; bilisterna måste stanna. Vi tycker att samma sak ska gälla när en cykelbana korsar en gata. Så är det redan i andra, mer cykeltillvända länder. Det är också viktigt att kunna cykla en del av sin resa. Det ska vara lätt att ta med sig cykeln på kollektivtrafiken, men kanske inte på alla bussar och tåg. Det skulle till exempel fungera dåligt om alla som åker med X 2000 på morgonen från Karlstad till Stockholm skulle vilja plocka med sig cyklarna, men det är viktigt att det finns tåg mellan Karlstad och Stockholm där det går att göra det. Så är det inte i dag. En del länstrafikbolag, till exempel Värmlandstrafik, har infört möjligheten att ta med sig cykeln. Det är jättebra, men detta är inte bara en regional fråga. Om det ska vara möjligt att resa runt i Sverige med cykel är det viktigt med samordning. Därför vill Miljöpartiet ha in det som ett krav i kollektivtrafiklagen på både upphandlad och kommersiell trafik. Det funkar inte på alla tåg, men det måste finnas möjlighet överallt i Sverige, och det måste vara enhetliga regler. Fru talman! Självklart står jag bakom Miljöpartiets samtliga reservationer i det här betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 2 och 3.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 5 som Vänsterpartiet står bakom tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna, nämligen Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling och Underlättande av kombinerade resor med cykel. Förra gången vi debatterade cykelpolitiken var den 28 april förra året. Då hänvisade utskottsmajoriteten till att regeringen utsett en särskild utredare, Kent Johansson, med uppgift att se över de regler som påverkar förutsättningarna för att få fler att använda cykeln. Uppdraget skulle redovisas senast den 1 maj i år. Det har i dag gått nästan en månad sedan datumet passerade och ingenting hörs om utredningen. Kanske det blev platt fall. Det verkar i alla fall ha blivit ett platt fall i stor tystnad. Utskottsmajoriteten abdikerar i betänkandet från sitt nationella ansvar och gömmer sig bakom den kommunala nivån genom att hänvisa till att det är kommunen som har det största ansvaret. En intressant uppgift i betänkandet finner man i Trafikverkets rapport Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050 . I rapporten anges en prognos för persontransporter mellan 2001 och 2020 som visar att antalet resor med alla färdsätt kommer att öka med 13 procent, medan cykelresorna under nämnda period kommer att öka med endast 1 procent. Samtidigt visar undersökningar på att ca 20 procent av korta arbets och fritidsresor med bil skulle kunna ersättas med gång och cykel. Rapporten visar att det till 2050 är realistiskt att 30 procent av de kortväga resorna skulle kunna ske med cykel. Med starka styrmedel finns det alltså en potential att cykling till och med kan utgöra hälften av samtliga kortväga resor, förutsatt att infrastruktur, drift och underhåll anpassas. Det finns en jämförelse med att i Köpenhamn cyklar över 50 procent som har mindre än tio kilometer till arbetet eller studieorten. Av dem som har mellan två och fem kilometer till arbetet alternativt studieorten cyklar 64 procent. Ser man på olycksutvecklingen för cyklister är det generellt sett en trafikantgrupp som är mycket utsatt. Skaderisken har beräknats till nio gånger högre för cyklister än för biltrafikanter. Det är viktigt att ha i minnet. Fru talman! Fortfarande får cykeltrafiken ca 2 procent av statens anslag inom den nationella planen, men det är runt 10 procent av samtliga transporter som sker med cykel. Visserligen är siffran 10 procent en relativt gammal beräkning från 2006, men vi har inget färskare. Trafikanalys skulle publicera en färsk resvaneundersökning i maj. Nu har nästan hela maj månad hunnit gå och ingenting finns att tillgå på Trafikanalys hemsida. Detta visar på ett tydligt sätt problematiken med den moderatledda regeringens cykelpolitik, och det är att det är mycket snack och lite verkstad. Det återstår en hel del för regeringspartiernas företrädare att bevisa. Det räcker inte med att hänvisa till den kommunala eller regionala nivån. Det krävs mer offensiva åtgärder på nationell nivå från regeringens och riksdagens sida. Där vill Vänsterpartiet gå från ord till handling och göra offensiva satsningar för att underlätta användningen av cykeln som transportmedel. Vi satsar också i vår budget upp mot 700 miljoner kronor mer per år än regeringen. Vi pekar på behovet av bättre cykelinfrastruktur i form av fler cykelstråk, cykelvägar och cykelparkeringar och bättre möjligheter att ta med cykeln på andra transportslag såsom buss och tåg. Det finns dessutom behov av att fastställa en målsättning att halvera antalet allvarligt skadade cyklister fram till 2020. Detta för att ytterligare fokusera på arbetet med att öka trafiksäkerheten för cyklister. Fru talman! Framför allt är det viktigt att synliggöra cykelns potential som ett framtidsinriktat transportmedel på kortare distanser. Det finns fem skäl för att ta vara på cykelns potential: För det första är den miljö och klimatvänlig. Om fler cyklar är det lättare att nå de av riksdagen uppsatta miljökvalitetsmålen. Det är framför allt målen om god luftkvalitet, begränsad klimatpåverkan och en god bebyggd miljö som berörs. För det andra kan den ge ökad trafiksäkerhet. Studier visar att ju fler människor som använder sig av cykel i stället för bil, desto färre olyckor och döda. Länder som har en hög andel cykeltrafik har lägre antal döda i trafiken än länder med liten cykeltrafik. Detta förutsätter investeringar i cykelinfrastrukturen. Att andelen cyklister minskar, vilket det finns tendenser till i Sverige, kan jag inte tolka på annat sätt än att vi har stor brist på trafiksäkra cykelvägar. Stina Bergström nämnde 30-kilometersvägarna. För det tredje blir det billigare för samhället. Inom transportpolitiken råder det alltid konkurrens om pengar mellan trafikslagen. Om en större andel av medlen går till cykeltrafiken skulle samhällets kostnader kunna minska eftersom det för kortare sträckor behövs cykelbanor i större utsträckning. Schablonkostnaden för en ny cykelväg per längdmeter är ungefär 1 200-1 300 kronor. För det fjärde förbättrar man hälsan. Att många människor är fysiskt inaktiva skapar problem. Forskning visar på att det är regelbundenheten som främjar hälsan. Cykeln skulle i det sammanhanget kunna vara ett viktigt komplement. För det femte får fler chans att förflytta sig. Ett av de transportpolitiska målen är ökad tillgänglighet. Barn och unga som saknar tillgång till bil kan kompensera detta genom att ges bättre förutsättningar för att använda cykeln. Fru talman! Här har alltså regeringen, precis som vid det förra tillfället vi diskuterade cykelpolitiken, världens chans att göra mer verkstad av alla positiva ord i betänkandet om cykelns betydelse. Tänk bara detta att kunna få en ändring till stånd när det gäller städernas bebyggelse och trafiksystem. I dag anpassas den i huvudsak utifrån biltrafiken. Det borde vara en självklarhet att även cyklister ska kunna färdas på ett bra vägnät med god standard, bra vägvisning, tillfredsställande belysning och tillgång till cykelparkeringar. Här skulle den borgerliga regeringen kunna ha ambitionen att rejält öka anslaget till åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling i budgeten från och med 2013. Det måste vara enkelt och säkert för människor att ta cykeln och kunna byta till tåg och buss eller, om man så vill, kunna ta med sig cykeln på tåget eller bussen. Det behövs mer resurser för att stimulera utbyggnaden av fler cykelbanor, säkrare cykelöverfarter och fler klimatskyddade cykelparkeringar. Man behöver också underlätta för dem som vill ta med cykeln på tåg och buss. Fru talman! För att få en bättre cykelinfrastruktur räcker det inte med de futtiga förstärkningar per år som har beskrivits här. Det behövs mer, och menar man allvar med att fler ska använda cykeln är det viktigt att initialt satsa rejält.

Fru talman! I detta betänkande behandlas som sagt cykelfrågor, och jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Cykeln är ett utmärkt transportmedel utifrån flera perspektiv, och jag vill främst framhålla miljö, hälsa och framkomlighet. I propositionen Mål för framtidens resor och transporter som kom 2008 anges att en av faktorerna för att uppfylla funktionsmålet tillgänglighet är att förutsättningarna för cykling ska förbättras. Alliansregeringen har tagit fasta på cykeln som ett viktigt transportmedel genom att lyfta upp cykelfrågorna till ett eget budgetområde. Historiskt byggdes våra tätorter för bilen och inte för cyklisterna. Därför ser också utmaningarna i våra kommuner och regioner olika ut och måste därför främst hanteras på kommunal nivå. Det är våra lokala företrädare som har en unik kunskap om invånarnas behov av transportlösningar för den samordnade resan. För att stärka cykelns roll som transportmedel även på regional och nationell nivå gav alliansregeringen 2006 uppdrag till ett antal myndigheter. Dåvarande Vägverket, Banverket och Nutek fick då parallella regeringsuppdrag att analysera olika möjligheter att förbättra förutsättningarna för cykling. Den utredningen lades sedan till grund för de bedömningar som regeringen redovisade i propositionen Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt . Fru talman! I samtliga utredningar och rapporter konstaterades då, alltså 2006, att cykelns andel av persontransporterna hade minskat trots politiska ambitioner om att andelen skulle öka. Skälet till denna negativa cykelutveckling var samstämmig: Cykeln var inte integrerad i planeringssystemen. Det saknades kunskaper om effektsamband samt nationella data om aktuell cykeltrafik och cykelinfrastruktur. Sedan 2006 har dock mycket hänt. Regeringen har fortsatt lyfta fram cykeln, inte minst genom att 2010 tillsätta en särskild utredare för att se över de regler som påverkar förutsättningarna för att cykla. Översynens huvudsyfte är att öka cykeltrafiken och göra den säkrare. Av direktiven framgår att utredaren i första hand ska se över de bestämmelser som reglerar planering och utformning av trafikmiljön samt trafikreglerna för cykeltrafik men även förutsättningar för cykelparkering och möjligheten att ta med cykeln på buss och tåg. Uppdraget, som är förlängt, ska redovisas i oktober 2012 och kommer att ge svar på alla de frågor som kommer fram i de motioner som finns med i betänkandet. Fru talman! Regeringen har gett Trafikverket i samarbete med Transportstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting samt andra berörda myndigheter och organisationer i uppdrag att utarbeta en strategi och handlingsplan för ökad säker cykling. Rapporten heter precis så, Ökad och säker cykling , och den har lämnats till Näringsdepartementet i november 2011. Där framgår att störst potential för att få en ökad säker cykling finns inom och nära de större tätorterna. Rapporten konstaterar också att infrastrukturåtgärder som leder till ett sammanhängande cykelnät av många anses som en av de viktigaste faktorerna för att cyklingen ska öka och också bli säkrare. Därför är det av största vikt att kommunerna avsätter medel till cykelåtgärder längs det kommunala väg och gatunätet i de större tätorterna. Det bedöms i rapporten som den faktor som har störst potential för att åstadkomma ett sammanhängande cykelnät och därmed i högsta grad bidra till en säker och ökad cykling. Utskottet ser därför förstås positivt på att det i den trafikslagsövergripande nationella planen för utvecklingen av transportsystemet 2010-2012 har avsatts ungefär 944 miljoner kronor för cykelåtgärder. Därtill ska läggas kommunal medfinansiering. På många platser i Sverige byggs nu cykelvägar, och enbart under 2010 byggdes 83 kilometer nya sträckor. Kattegattleden som vi talade om i den förra debatten vi hade om cykel håller på att byggas färdigt, och det blir ungefär 34 mil cykelväg längs Kattegatt. Tack vare den nationella planens tydliga intention är cykelfrågorna högt uppe på agendan i kommuner och regioner. I åtgärdsplaneringen 2010-2021 återfinns nya cykelvägar längs statliga vägar och statsbidrag till kommunala cykelvägar, skyltningsåtgärder och cykelparkeringar. Fru talman! Hela landet är satt i rörelse. Det cyklas alltmer, vilket mätningar i våra större tätorter visar. Det är egentligen bara där man mäter det säkert och också har mätningar bakåt i tiden att jämföra med. Men det finns självklart en större potential. Det leder naturligtvis till utmaningar i kommuner och i regioner för att minska olyckor och underlätta framkomligheten för att få ännu fler att cykla. Cykeln som fordon är inne i en utvecklingsfas. De går snabbare, och el och liggcyklar blir allt vanligare. Detta ställer större krav på infrastrukturen, eftersom medelhastigheten och medelreselängden ökar, vilket kan påverka resvanorna positivt, även detta enligt rapporten Ökad och säker cykling . Rapporten konstaterar därför att det krävs ett nytt synsätt där cykeln i princip bör betraktas som ett eget trafikslag. Cyklingens roll i ett hela-resan-perspektiv behöver utvecklas, inte minst när det gäller kopplingen till kollektivtrafik. Kommunala och regionala cykelstrategier tas nu fram över hela Sverige, och i de dokument jag har tagit del av betonas vikten av att knyta ihop det befintliga cykelnätet och koppla det till övriga transportsystem. Tack vare den nya kollektivtrafiklagen kan en förbättrad samordning ske, eftersom regionerna eller länen senast den 1 oktober i år måste ha antagit sina trafikförsörjningsprogram där cykeln naturligtvis är en väldigt viktig del. Fru talman! I de här trafikförsörjningsprogrammen ska samhällsplanering och samordning finnas med, inte minst i form av de kommunala treårsplanerna. I Sörmland, som jag känner till bäst, kommer dessutom cykel och kollektivtrafik att integreras i digitala reseplanerare. Därför är regeringens kommande utredning av största vikt avseende reglering, infrastruktur, samverkan, samspel samt kunskapsuppbyggnad och kommunikation. Fru talman! Cykeltrafiken är inne i en utvecklingsfas och sysselsätter våra kommunala företrädare och planerare. I Örebro byggs expressvägar för cyklister och mellan Lund och Malmö planeras en cykelmotorväg. En beräkning från Trafikverket visar att med denna motorväg för cyklister kommer antalet att öka med 364 per dag. Med flera cyklister och högre farter ökar också antalet olyckor. Sverige är mycket framgångsrikt avseende nollvisionen för bilismen, och nu är även fokus satt på cykelolyckor. I en nyligen gjord rapport visar statistik från Folksam att hälften av skadorna i trafiken drabbar cyklister. Som vi har hört tidigare är det 19 cyklister som dess värre har omkommit under 2011. Nu kommer VTI att undersöka saken djupare. Enligt VTI finns det ett mörkertal i de offentliga siffrorna, eftersom de bygger på polisrapporterade olyckor. VTI kommer genom intervjuer att söka svar på hur cyklister skadar sig och varför. Utifrån de svaren ska man förbättra cykelmiljön då man vet exakt vad man ska rikta in sig på. Som ett led i ökad säker cykeltrafik arbetar Trafikverket med en översyn av vägar med mitträcken som inskränker cyklandet. Försöksverksamhet pågår i Skåne med ett centrerat dubbelriktat körfält för motorfordon i kombination med två cykelfält. Fru talman! Cykeln är på frammarsch, och alliansregeringen har skapat förutsättningar för den nya utvecklingsfas som vi befinner oss i. Därför vill jag ännu en gång yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det gläder mig att Lotta Finstorp tog upp cykelmotorvägen mellan Malmö och Lund i sitt anförande. Det projektet drivs nämligen av föregångaren till mig i trafikutskottet, Karin Svensson Smith från Miljöpartiet. Det var inte därför jag begärde replik på Lotta Finstorp, utan jag vill ställa en fråga med anledning av den införda cykeltullen på Ölandsbron. Jag kommer ihåg när man kunde cykla på bron. Jag har själv gjort det när jag skulle hälsa på min mormor som bodde i Glömminge på Öland. Men 1995 byggde Trafikverket om cykelbanan till en körfil för bilar. Bron blev alltså en två-plus-ett-väg, och cykling förbjöds på bron. Fram tills för några år sedan löste Trafikverket det hela med gratis cykelbuss för cyklister. Man kunde alltså enkelt transportera sig mellan brofästena utan avgift. År 2009 införde man en avgift på bussen, och sedan tog man bort bussen helt. I dag går de kringliggande kommunerna ihop med en lokal aktör om en cykelfärja, och man får betala 80 kronor för att ta sig över sundet med cykel. Trafikverket har alltså infört cykeltull på Ölandsbron genom att först avgiftsbelägga cykelbussen och sedan hänvisa till en ännu dyrare båtöverfart. Förut var det mellan 20 000 och 30 000 cyklar som togs över bron. När man avgiftsbelade bussen kom man ned till 5 700 cyklister i stället. Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Lotta Finstorp. Tycker Lotta Finstorp att det här är ett sätt att främja cyklingen?
Fru talman! Jag skulle nästan vilja ställa en motfråga till Stina Bergström. Varför kan inte en cyklist betala 80 kronor för en överfart? Jag tycker faktiskt att det känns väldigt märkligt att ifrågasätta varför man ska betala en avgift. Analysen av varför det är färre cyklister som åker över till Öland nu tror inte jag att någon av oss här inne har sett. Att de 80 kronorna har hindrat cyklisterna från att åka över därför att det är en för hög kostnad har jag väldigt svårt att tro. Jag tycker faktiskt att man ibland får betala för sina förnödenheter och inte att allting ska vara gratis. Någonstans betalar man ju, och jag tror inte att 80 kronor är någonting som hindrar mig som cyklist från att ta min cykel över till Öland.
Fru talman! Det är ju lite spännande. Det är väl ändå så att när vi inför avgifter, till exempel trängselavgifter i städerna, är det för att vi vill minska bilismen inne i städerna. Jag tycker inte att det är så svårt att tänka sig att det blir precis samma sak när man inför en avgift för cyklister som vill ta sig över bron. Det skulle vara intressant att se vad som skulle hända om man gjorde detsamma för bilarna som tas över Ölandsbron. Det har man ju inte gjort. Det man har gjort, vilket jag tycker är spännande på Öland, är att man har fått pengar från EU till upplevelseturism, en cykelled som går över hela Öland. Det är 90 miljoner kronor som satsas på detta. Det heter Fyr till fyr, och det är faktiskt en miljöpartist här också som har tagit initiativ till detta. Det är för att locka folk att cykla på Öland. Det är väldigt bra om folk cyklar på Öland i stället för att åka bil, för bilismen på Öland är också ett stort problem med de små, smala vägarna. Jag tycker ändå att det är märkligt att cyklisterna ska behöva betala en cykeltull för att ta sig över till ön, om man nu inte har en bil förstås att hänga cykeln bakpå. Då kan man ju ta cykeln gratis över till Öland. På flera andra ställen är det faktiskt så att Trafikverket sköter överfarten för cyklar med färjetrafik utan att ta ut en avgift. Vi i Miljöpartiet har motionerat om att det även bör gälla för överfarten från fastlandet till Öland. Vi tycker inte att man ska kunna ta bort möjligheten att cykla när man bygger två-plus-ett-vägar. Vi har ju fått avslag på den här motionen, och jag skulle återigen vilja ställa frågan till Lotta Finstorp: Är det verkligen sjyst att om jag är cyklist måste jag betala 80 kronor för att ta mig över till Öland, om jag nu inte har en bil att hänga cykeln på?
Fru talman! Som jag tidigare har sagt tycker jag att 80 kronor är realistiskt att betala för att få med sig cykeln över till ön. Jag ser inga som helst problem med det. Sedan är jag väldigt glad för att din partikamrat har tagit initiativ till det här EU-projektet och cykelleden Fyr till fyr. Det är väldigt bra, tycker jag.

Fru talman! Det är roligt att Lotta Finstorp är nöjd och glad och säger att det rör på sig. Visst rör det på sig i Cykelsverige, åtminstone i storstäderna. Men vi har ju konstaterat och Kapacitetsutredningen har konstaterat att andelen cyklister inte alls ökar i den takt som andelen andra trafikanter gör. Jag har lite svårt att se varför Lotta Finstorp verkar nöjd med sakernas tillstånd. Dessutom hänvisar Lotta Finstorp återigen till den särskilda utredaren. Där ska vi få svar på alla frågor. Så lät det även förra året. Jag har ändå två frågor redan nu. Det handlar om två-plus-ett-vägarna, där det har blivit säkrare för bilister men svårare för cyklister att ta sig fram. Det finns alltså i dag inget krav på att se till att det finns en cykelväg i anslutning till den nya två-plus-ett-väg som dras fram. Vad tycker Lotta Finstorp om det? Tycker hon att det ska införas ett sådant krav? Dessutom har jag en fråga när det gäller Vätternrundan. Skulle det inte vara väldigt bra för denna stora cykeltävling om den skulle kunna göras bilfri, eller åtminstone enkelriktad. Vad gör ni åt det?
Fru talman! Som jag nämnde i mitt anförande tycker jag att det är viktigt att lokala och regionala företrädare, som vet bäst var cykelstråken behövs i deras region eller i deras kommun, också är med och finansierar. Jag ser inga som helst problem med det. Men de ska också vara med och peka ut var stråken behövs. Jag har ett exempel. Mellan Katrineholm och Valla i Sörmland byggde man en två-plus-ett-väg. Där var Katrineholms kommun med och finansierade en alldeles utmärkt cykelväg som går parallellt med den stora vägen. Det berodde på att de visste att många av jobbarna cyklade in till Katrineholm på morgonen. Jag tror inte att man alltid på nationell nivå kan peka ut sådant. När det då är en kommunal angelägenhet är det också viktigt att man är med och medfinansierar. Vi är den lagstiftande församlingen. Jag tycker inte alls att vi är där än att vi måste lagstifta om att det ska se ut på ett visst sätt med cykelväg vid en två-plus-ett-väg, utan jag vill gärna låta våra kommunala företrädare från alla partier vara med och bestämma på sin nivå. När det handlar om Vätternrundan har vi tillsammans arbetat för att det ska bli bilfria mil. Beslutsmakten ligger hos länsstyrelsen i samråd med Trafikverket. Överklagande från Vätternrundan sker till Transportstyrelsen. Där finns inga politiska skiljaktigheter alls. Naturligtvis vore det allra bästa om hela Vätternrundan blev bilfri. Det har hänt olyckor, och det är inte till gagn för någon att de oskyddade trafikanterna ska samsas med långtradare och övriga bilister. Tingens ordning är att länsstyrelsen i det län där cykelloppet startar äger frågan. Det tog väldigt lång tid innan vi kunde hjälpa Vätternrundan med att få rätt på det. Tillsammans har vi gjort ett jättebra jobb så här långt, men vi är inte i hamn än. Politiskt ligger inte frågan hos oss i dag. Den har att göra med vägtrafikförordningen i 43 § väglagen. Om det visar sig att det inte går att genomföra det här får vi väl titta på det.
Herr talman! Det är klart att det går att hänvisa till medfinansiering och Länsstyrelsen i Östergötland. Men till syvende och sist kan man också som politiker ha en viljeinriktning. Om det är så att lagen behöver ändras kan vi ändra den. Man hänvisar till medfinansiering av två-plus-ett-vägar där det har blivit en inskränkning; tidigare har det funnits möjlighet för cyklister att ta sig fram, men av säkerhetsskäl för bilisterna bygger man två-plus-ett-väg och cykelvägen försvinner. Då tycker inte jag att man bara kan hänvisa till kommunerna. Angående medfinansieringen hörde jag ett väldigt bra uttryck i dag: Det blir inte mer pengar av medfinansiering. Det är som att räkna på familjens ekonomi. Om man räknar med föräldrarnas inkomster och sedan lägger till barnens fickpengar, blir det mer pengar av det? Nej, det blir det inte. Till syvende och sist handlar det om skattebetalarnas pengar. Då handlar det också om att se till att det finns pengar. Och när man har dragit undan möjligheten för cyklister att cykla ska staten se till att de får den möjligheten igen. Det borde vara krav på att man när man tar bort en cykelväg åtminstone ser till att den återställs. Vi vill ha fler cykelvägar, inte färre. När det gäller Vätternrundan säger Lotta Finstorp att hon har jobbat hårt för detta. Men om länsstyrelsen nu säger att det behövs en lagändring, är Lotta Finstorp då beredd att ändra den lagen?
Herr talman! När det handlar om Vätternrundan är inte sista ordet sagt i den ordning som i dag föreligger, där länsstyrelsen har ansvaret. Det tycker jag är självklart. Det är första gången det prövas på det här sättet. Om det visar sig att det inte går att få igenom bilfria mil i den förhandling där Vätternrundan, länsstyrelsen och respektive myndigheter ska komma fram till en lösning måste vi absolut titta på det. Medfinansiering gör att pengarna räcker längre. Det blir fler kilometer cykelvägar om vi har medfinansiering. Monica Green tog i sitt anförande upp en väldigt dålig cykelväg i sin region. Jag skulle vilja säga att politikerna i din region har prioriterat annat än att göra bra cykelvägar för sina infrastrukturpengar. Det ligger hos dem att se till att det är bra och framkomliga cykelvägar.

Herr talman! I betänkandet framgår det på ett flertal ställen att utskottsmajoriteten utgår från att Cykelutredningen kommer att genomlysa motionsförslagen. Syftet är att förslagen ska bli tillgodosedda. Det är ganska intressant att man kan ha den synska uppfattningen. Cykelutredningen kommer att presenteras först i oktober, men man vet detta redan nu. Då kan man fråga sig: Vad grundar Lotta Finstorp denna uppfattning som framgår i betänkandet på? Det är intressant att det är förlängt till oktober 2012. Vi vet att tiden för att påverka budgeten 2013 då gått. Det är 944 miljoner under en period från 2010 till 2021. Det blir väl ungefär 80 miljoner per år. En stor och viktig poäng i sammanhanget är att man verkligen tar ett nationellt ansvar och satsar rejält. Om det inte sker kontinuerligt borde det i alla fall vara viktigt initialt, om man nu på allvar menar att cykelvägar och en bättre cykelinfrastruktur är förutsättningar för att öka antalet cyklister. Jag undrar alltså dels på vad Lotta Finstorp grundar sin tro att förslagen som vi har lämnat i motioner och reservationer kommer att bli tillgodosedda, dels om möjligheten att öka, satsa och göra offensiva satsningar för en bättre cykelinfrastruktur kan komma att förverkligas i budgeten 2013.
Herr talman! Jag är lika angelägen som Siv Holma om att vi får en högkvalitativ utredning tillbaka. Jag ser inga problem med att tiden har blivit förlängd, eftersom det har tillkommit ytterligare direktiv. Mina förväntningar på utredningen är precis lika stora som dina. I oktober 2012 kommer vi att sätta tänderna i den och verkligen läsa, se och begrunda. Utifrån det kommer det sedan att komma förslag på åtgärder som enmansutredaren kommit fram till när han skrivit detta. Vi förväntar oss mycket av utredningen, både du och jag, men möjligtvis är skillnaden att Alliansen också har att ta ansvar för ekonomin. Att vilja är en sak; att ha ansvar för det gemensamma är en annan sak. Vi skulle väl alla, oavsett parti, vilja ha hur mycket pengar som helst - allt åt alla! Men vi har inte den politiken. Det är möjligt att det inte finns pengar 2013, men låt oss se vad utredningen ger vid handen. Sedan får vi hantera det framöver. Vi får inte heller glömma bort att cykeln tidigare inte var upplyft i budgeten på samma sätt som i dag. Från 2006 har det skett väldigt mycket politiskt på nationell nivå i cykelfrågor. Jag är glad och stolt över att alliansregeringen lyft fram cykelfrågorna så pass mycket som den gjort.
Herr talman! Det var inte mycket till svar, men jag är väl medveten om att riksdagen haft en väldigt stor betydelse för att cykelpolitiken höjts till den nivå som den är på i dag. Vänsterpartiet har gjort sin del i det arbetet. Det finns dock mycket kvar att göra. De summor som har förekommit i debatten skulle inte göra att landets ekonomi dräneras, utan detta kan finansieras med all lätthet. Det handlar inte bara om att vara positiv, utan man måste gå från ord till handling. Då är 80 miljoner för lite. Det behövs, som Vänsterpartiet säger, 700 miljoner till att börja med för att verkligen kunna få en ändring till stånd. Betänkandet andas att ni övervältrar ansvaret från den nationella nivån. Ni pekar på den kommunala och den regionala nivån, som ska ta ansvaret, till exempel när det gäller två-plus-ett-vägar. Men kommunerna och regionerna kan inte lagstifta, utan det är vi här i riksdagen som gör det. Det är där insatserna bör sättas in för att få en ändring till stånd. Varför är ni så rädda och så passiva i den här frågan? Kommuner vill men får inte - det är Trafikverket som bestämmer.
Herr talman! Det finns mycket kvar att göra, precis som Siv Holma sade. Men de här frågorna har verkligen lyfts upp på agendan de senaste åren, vilket jag är väldigt glad över. Men som sagt var finns det mycket mer att göra. Det känns lite orättvist när man står här och säger att det görs för lite. Frågorna har aldrig varit så högt upp på agendan till exempel i regionerna, där man nu tar fram regionala cykelstrategier över hela landet. Det har inte heller hänt tidigare i varje region. Det är småpengar, säger Siv Holma. Jo, men vi har ansvar för det gemensamma, och summan måste tas någon annanstans. Då handlar det om prioriteringar. Den summa och den nivå som vi har lagt oss på i vår flerårsbudget är pengar som är finansierade, till skillnad mot hur det har varit tidigare. Kommunalråd har klippt band ute kring olika infrastruktursatsningar, men sedan har det bara varit tomt då det inte har funnits någon finansiering på nationell nivå. Det vill vi absolut inte verka för. Vi värnar det kommunala självstyret, och det kan man inte göra bara i vissa frågor. Det handlar om hela vägen, och då måste man tänka: Vem är det som sitter med kompetensen i just den här frågan? När det handlar om cykelvägar i den egna kommunen måste det vara våra kommunala företrädare, oavsett parti, som har bäst kunskap om var de ska byggas.